Herr talman! Utvecklingen inom dataområdet har varit enorm under de senaste årtiondena. ADB-tekniken har för den industriella sektorn självklart varit och är av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Även för planeringsarbetet i stort har ADB betytt mycket liksom när det gäller att vinna administrativa rationaliseringar. Kanske vågar man dock säga att inte sällan har ADB visat sig ej medföra de rationaliseringar och kostnadsbesparingar som man från början räknat med. Inom ett område har ADB-utvecklingen väckt stark och ökad oro, och det är persondata. Farhågorna gäller framför allt en utveckling som kan medföra stora risker för den enskildes integritet. Härvid är det inte bara fråga om respektive system och de uppgifter som förs in i systemem. Ännu mera kanske man i framtiden bör beakta problemen vid samkörning av olika system och vad de kan innebära för den enskildes integritet. Sedan förra året har vi, som här sagts tidigare, datalagen i kraft. Denna lag reglerar ju grundläggande frågor inom dataområdet. Det är givetvis svårt att göra en analys av hur lagen i tillämpning har verkat. Tiden efter dess tillkomst är ännu alltför kort. Men själva innebörden i lagen och vad som hittills har förevarit visar att lagen är värdefull. Jag tror också att vi i det avseendet bör mycket klart markera att tillkomsten av datainspektionen såsom tillståndsprövande och kontrollerande myndighet utgör en trygghet för den enskilde. Även om datainspektionen fortfarande är under uppbyggnad står det ändå redan nu klart att inriktningen och resultatet av dess arbete kommer att ha stor betydelse. Datainspektionen har uppenbarligen utomordentliga möjligheter att utbygga sin verksamhet på den kontrollerande och inspekterande sidan.

Även utskottets besök på inspektionen och våra överläggningar med dess personal bestyrker detta intryck av arbetets inriktning. Allmänheten kan således känna trygghet när det gäller kontrollen och också integritetsproblemen i det avseendet. I detta sammanhang vill jag kort kommentera varför vi från centern inte i nuläget har anslutit oss till den reservation där man föreslår en särskild dataombudsman,. Datainspektionen har ju ordentliga resurser för att utöva den kontrollerande verksamheten. Det är, tycker jag, alldeles klart att datainspektionen skall vara den instans som den enskilde skall vända sig till när det finns anledning att ta upp integritetsfrågor. Samtidigt har vi ju JO, som i vanlig ordning kontrollerar datainspektionen som myndighet. Det står ju också den enskilde fritt att på traditionellt sätt få olika frågor prövade hos JO-institutionen. I en motion har vi från centern anfört vissa synpunkter på de framtida datastrukturerna, och där ingår som ett betydelsefullt avsnitt frågorna angående den personliga integriteten. Utskottet har vid sin behandling av motionen pekat på den utredning — datasamordningskommittén DASK — som för närvarande sysslar med dessa frågor. I direktiven till denna utredning ingår att i olika avseenden belysa skillnaden mellan centraliserad struktur och decentraliserad struktur. Utredningen har framlagt en förstudie, som inte ger särskilt starka belägg för att utredningen på ett seriöst sätt tagit itu med de i direktiven på denna punkt angivna uppgifterna. Vi kan väl förvänta att utredningen i sitt förslag, som väntas inom kort, på ett mera allsidigt sätt skall belysa de här problemen. Vi centerledamöter i konstitutionsutskottet har ändock varit angelägna om att verkligen lägga vikt vid det resonemang som jag här något har refererat, och det framgår ju också av det särskilda yttrandet nr 1 vid utskottets betänkande. Där sägs bl.a. att utvecklingen på dataområdet är utomordentligt snabb och att det vore fel att inte så snart som möjligt ta ställning till vilken struktur vi skall ha framöver på detta område. Om inte det sker rätt snart, kommer de ekonomiska faktorerna att göra sig gällande med alltmer ökad styrka. Man kommer då att hänvisa till att man har byggt ut ett system, som det av ekonomiska skäl är svårt att ändra på. Detta skulle verka hindrande för ett objektivt ställningstagande. Vi har därför sagt att det finns verklig anledning att utredningen prövar länssystemet, dvs. en decentraliserad dataverksamhet. Vi menar dock att man i ett sådant system självfallet också skall ha möjligheter att bygga in säkerhetsventiler, så att det inte utan ordentliga nycklar kan förekomma samkörning, om sådan anses nödvändig, mellan de olika länsdatorerna. Vi har i det särskilda yttrandet liksom i motionen framhållit att man därutöver kan tänka sig att inrätta särskilda regionala ansvarsnämnder. Det är nödvändigt att dessa frågor verkligen blir prövade i utredningen. I motionen 1181 av herr Olof Johansson i Stockholm begär denne förbud mot försäljning av personregister för kommersiellt bruk. I och för sig kan man självfallet direkt instämma i denna tankegång. Jag vill ändå säga att vi vid ett realiserande härav kommer i en besvärlig konflikt med offentlighetsprincipen. Här bör man ändå kunna finna en rimlig avvägning och balans. Utskottet har ju i detta avseende gjort ett uttalande, som jag finner anledning att läsa in i protokollet, eftersom det är betydelsefullt för den praktiska tillämpningen i framtiden. Utskottet säger följande: ”Utskottet vill emellertid i detta sammanhang understryka att myndighet enligt den ändring i tryckfrihetsförordningen som träder i kraft den 1 juli i år inte är skyldig att lämna ut själva datamediet utan endast utskrift av de uppgifter som finns lagrade i registren. Vid prövningen av ansökningar om att utfå magnetbandkopior och andra datamedier har myndigheterna därigenom möjlighet att ta hänsyn till den tänkta användningen av uppgifterna. En restriktiv praxis från myndigheternas sida i fråga om utlämnande av datamedier är enligt utskottets mening angelägen.” Jag tycker att detta är en utomordentligt stark skrivning, som bör föranleda restriktivitet när det gäller att utlämna datamedier som sådana. I och med det har man också neutraliserat de största direkta olägenheterna av att persondataregister kan utnyttjas kommersiellt. Jag vill bara tillägga att det utskottsbetänkande med anledning av olika motioner på dataområdet, som vi nu har att behandla, på ett bra sätt tar upp många av de centrala värderingarna i hela problematiken. Jag tycker därför att betänkandet som sådant är ett värdefullt dokument i den framtida diskussionen om datamedierna. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Jag misstror inte på något sätt datainspektionen, men den har ju de stora och vida och tekniska uppgifterna att sköta. Dataombudsmannen skulle vara länken mellan den enskilde och samhället i de här frågorna. Han skulle kunna gå ut på ett helt annat sätt och informera. När det gäller erfarenheter i dag skall man inte fråga oss utan då skall man fråga svenska folket. De flesta vet nog ännu inte om att det finns någonting som heter datainspektionen. Och som sagt: Vi finner vårt förslag värt beaktande.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att vpk i andra sammanhang har drivit offentlighetsprincipen men här vill offra den. Det är väl en sanning med en hel del modifikation. Vad vi vill komma åt är kommersiell försäljning av persondata. Jag skulle tro att en mycket stor del av svenska folkets persondata, även om de inte är alldeles färska, redan är utlämnade och finns utanför landets gränser — ett förhållande som jag inte anser särskilt tillfredsställande. Att hindra kommersiell försäljning av persondata anser vi vara en väsentlig sak.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt särskilt mycket. I likhet med tidigare talare konstaterar jag att detta är ett bra utskottsbetänkande, och eftersom jag inte var närvarande när datainspektionen behandlade de motioner det här gäller vill jag också komplimen tera mina kolleger i datainspektionen som utformade yttrandet. Det är också mycket bra. Jag finner att det i detta utskottsbetänkande finns många klarläggande upplysningar om de problem som förekommer i debatten, upplysningar som bör kunna klara upp en hel del av de missförstånd som har funnits och naturligtvis alltjämt finns eftersom lagstiftningen är ny och datainspektionen — som herr Werner i Malmö påpekade — för flertalet människor i samhället sannolikt ännu inte är en särskilt bekant institution. Jag är framför allt tillfredsställd med tankegångarna i utskottets betänkande när det gäller den nya ordning som föreslås för behandlingen av de statliga registren. Det är utmärkt att den förvirring som hittills rått nu försvinner. Den har dock inte haft några direkta praktiska konsekvenser eftersom tillståndsgivningen knappast har mer än börjat. Vi får hoppas att utskottets betänkande leder till att Kungl. Maj:t nu kan utforma detaljerna här på ett lämpligt sätt. Vad som skall gälla för de offentliga register som redan existerar kanske inte framgår helt klart av betänkandet, men jag tror att det anmälningsförfarande som vi fick i och med förra årets datalag är tillräckligt. Som flera talare anfört är det viktigaste att vi för de register som nu håller på att byggas upp får en klar och enhetlig princip för hur tillståndsgivningen skall gå till. Ännu kvarstår emellertid en mängd problem i samband med integritetsfrågorna. Det gäller främst om de offentliga registren och kopplingen där med offentlighetsprincipen. Låt mig här bara helt kort kommentera ett fall som regeringsrätten behandlade för några månader sedan, där ett finskt företag hade inkommit med en begäran om adressuppgifter på alla finska medborgare över en viss ålder i Stockholmsområdet. Meningen var att sälja en finskspråkig publikation, och det var ju i och för sig inte något klandervärt syfte. Där hade länsstyrelsen sagt nej, hänvisande till den nya datalagen. I förarbetena till datalagen står det att man skulle vara försiktig med selektering just när det gäller nationalitetstillhörighet. Där har nu regeringsrätten satt sig över länsstyrelsens beslut, och företaget i fråga kommer att få en kopia på de finsktalande människornas adresser. Det är kanske inte så farligt i just det här fallet, men det öppnar onekligen perspektiv som är obehagliga. Vi kan ju tänka oss samma typ av begäran från andra nationer — jag behöver inte nämna någon speciell diktatur. Det är tydligen i dagens läge svårt att säga nej till en sådan begäran. På denna punkt krävs alldeles uppenbart kompletteringar i lagstiftningen; där finns en konflikt emellan den nya datalagen och offentlighetsprincipen. Jag har tidigare i en interpellation tagit upp en del andra frågor som sammanhänger med de offentliga registren, bl.a. den samkörning som utskottet kommenterar, efter en motion från bl.a. herr Boo. Jag vill understryka att jag inte tror att man kan knäcka det problemet enbart genom att hänvisa till att varje tänkt samkörning i framtiden automatiskt skall anmälas som ett nytt register till datainspektionen. Det är en orimlig tanke att datainspektionen skulle avgöra den saken i varje enskilt fall. Jag tror att man en gång för alla måste dra upp principiella riktlinjer på detta Detsamma gäller frågor som hur länge datauppgifter om oss enskilda skall få finnas kvar i offentliga register, hur mycket en myndighet skall få fråga oss om, etc. Jag tänker också på de frågetecken i samband med de s.k. mjukdata som herr Molin berörde. Alla dessa frågor behandlas naturligtvis inom datainspektionen, och där sker successivt, låt mig kalla det ett utvecklingsarbete. Men jag menar att vi på dessa områden också måste få till stånd en offentlig politisk debatt och slå fast vissa riktlinjer. Låt mig till sist, herr talman, bara kommentera den problematik herr Israelsson tog upp. Jag vill säga att det naturligtvis är angeläget att man skapar sådana villkor att inte integriteten störs av s.k. selektiv direktreklam. Men är det så att man fortfarande accepterar reklamen som en rimlig marknadsföringsmetod och upplysningsmekanism för den allmänna försäljningsverksamheten i samhället, är det orimligt att stödja den här vpk-reservationen. Jag kan inte se att direktreklam som är snyggt utformad, som alltså inte bygger på intrikata selekteringar, är någonting som man kan ha invändningar emot. Det är väl högst rationellt att en fabrikant som vill sälja barnmat, för att ta ett exempel, plockar ut de familjer i en stad som har barn och alltså exkluderar den äldre befolkningen som inte rimligtvis är intresserad av budskapet och därmed både förbilligar sin reklaminsats och når just dem som kan tänkas vara intresserade. Man kan hitta massor av helt legitima direktreklamförsändelser i olika sammanhang. Att totalt förbjuda dem tycker jag vara orimligt. Jag vill också understryka, herr Israelsson, att samtliga politiska partier såvitt jag förstår använder sig av direktreklam på olika sätt, därför att det förbilligar vårt budskap när vi vill nå ut till människorna. Jag tror att ett bifall till denna reservation skulle leda till helt hopplösa konsekvenser. Några talare har tagit upp datasamordningskommitténs arbete. Jag vill slutligen, liksom herr Boo, understryka att det är utomordentligt viktigt att detta arbete påskyndas och att vi får fram riktlinjer framför allt när det gäller säkerhetsarbetet men även när det gäller decentraliseringsfrågorna. Vi befinner oss just nu i ett uppbyggnadsskede och många människor känner berättigad oro. Det är naturligtvis önskvärt att vi kan komplettera lagstiftningen och regleringen av dessa frågor i ett så tidigt skede som möjligt.
Herr talman! Herr Wijkman säger att ett bifall till reservationen 2 skulle leda till orimliga konsekvenser. Det tror inte jag. I något enskilt fall skulle det kunna uppstå svårigheter, men jag tror inte att det finns något som hindrar att man inför ett generellt förbud mot att utelämna persondata och sedan med utgångspunkt i detta förbud ger dispenser för vissa speciella ändamål. Så sker t.ex. när det gäller arbetstidsregleringen. Jag har själv under rätt lång tid varit skiftarbetare, och för att man skall få arbeta på nätterna måste man ha dispens — det finns ett generellt förbud mot att arbeta på nätterna. Jag har inte märkt att en sådan reglering möter några speciella svårigheter. En sådan reglering skulle man kunna ha också på detta område.
Herr talman! Det är klart att man kan ha som utgångspunkt att förbjuda det mesta i samhället och sedan med en ofantlig byråkratisk apparat bevilja dispenser. Jag tycker att det vore en ganska bakvänd ordning. Här har vi fått en datalag, som mycket klart talar om att man skall vara försiktig med olika typer av selekteringar. Exempel på detta ges både i förarbetena och i själva lagstiftningen. Datainspektionen kan, när det gäller de privata registerförarna, mycket noga reglera och ge föreskrifter om vad som får selekteras och vad som inte får selekteras. Jag har erkänt att vi fortfarande inte är framme vid det ideala förhållandet när det gäller sekretesslagstiftningen, men det tror jag kommer att kompletteras inom något halvår. Jag vill sluta med att ställa en fråga till herr Israelsson. Gruppkorsband är en typ av selekterad direktreklam. Vill herr Israelsson förbjuda även denna?

Herr talman! Jag har kanske inte så mycket i denna debatt att göra om man enbart tar hänsyn till att jag varken tillhör konstitutionsutskottet eller har skrivit någon motion som behandlas i dag. Men eftersom jag sitter med i datainspektionens styrelse och följaktligen har anledning att syssla rätt mycket med datateknikens integritetsskyddsproblem vill jag ändå säga några ord i den här debatten om datalagen och datainspektionen. Till att börja med skall jag vända mig till herr Werner i Malmö, som i sin argumentering för dataombudsman nämnde att det är många människor som inte vet att det finns en datainspektion och en datalag. Det bör dock inte tas till intäkt för att en dataombudsman skulle ha varit mer känd vid det här laget. Datalagen träder nämligen inte i kraft fullt ut — i varje fall utåt — förrän den 1 juli i år. Därför är det en orättvis jämförelse. Sedan kan jag också tala om att datainspektionen går ut med en ganska omfattande informationskampanj till svenska folket med hjälp av TV och radio — hoppas vi — och olika slag av annonser och broschyrer. Den vänder sig till allmänheten på ett sådant sätt att allmänheten skall känna att den här har sin dataombudsman, även om den heter datainspektionen. Informationskampanjen kommer att påbörjas inom några veckor, och den har redan hunnit så långt att det finns avdrag på annonser. Det kommer att slås upp sådana rubriker som ”Nu finns en datalag som skyddar ditt privatliv”. Andra annonsrubriker, som också skall väcka intresse, är exempelvis ”Vad står det egentligen om mig i dataregistren hos alla företag och myndigheter?” och ”Vad kan man göra om det blir fel i ett dataregister? ””. Det kommer alltså att spridas en ganska omfattande information, som jag tror kan vara välgörande och nyttig. Justitiedepartementet har varit mycket generöst därvidlag, och det tycker jag är en riktig linje. Dataproblemen är nämligen i stor utsträckning en informationsfråga. Sedan är det intressant att notera att diskussionen i dag egentligen har sysslat mycket litet med ämnet i sträng och inskränkt mening — datalagen och integritetsskyddsproblemen kring denna. Mycket har sagts om allmänna observationer kring datatekniken och sociala effekter för framtiden, och det är en mycket värdefull och intressant debatt att föra. Men med den inriktning som debatten fått kan man också säga att det här i riksdagen finns en ganska bred enighet, som konstitutionsutskottets ordförande sade, kring datalagen och utformningen av datainspektionens verksamhet. Det är också intressant att notera. Herr Molin menade att man, för att klara datateknikens sociala effekter, skall använda dataombudsmannen, som skulle hjälpa människorna att lösa alla de väldiga problem herr Molin drog upp. Jag tror inte på den linjen. Jag tror nämligen att det är debatten som behövs snarare än dataombudsmannen. Den debatten skall vi befrukta på allt sätt, och det har naturligtvis också herr Molin gjort. Jag hoppas också att den debatten kommer att få ytterligare näring i och med att dataindustriutredningen lägger fram sitt betänkande om några veckor — i slutet av april förhoppningsvis. Det är visserligen en näringspolitisk utredning, men den tar även upp datateknikens effekter i vid mening. Där finns bl.a. ett kapitel om datateknikens sociala effekter, som vi hoppas skall bli befruktande för en fortsatt debatt så att man får en framförhållning och kan möta eventuella negativa effekter av datatekniken i tid. Jag har velat lämna dessa upplysningar för att tala om att utvecklingen inte står still; här vidtas åtgärder på olika sätt, och resultatet kommer fram efter hand. Det är många som i den här diskussionen har velat ta åt sig äran av att Sverige har en framskjuten ställning när det gäller att skydda medborgarna mot datateknikens integritetskränkande effekter. Som herr ordföranden i konstitutionsutskottet sade är vi först i världen med en heltäckande datalag som omfattar både den offentliga och den privata sektorn. Inte minst folkpartiet har velat profilera sig på det här området. Men låt mig säga att folkpartiets öde väl ändå har varit att man ofta hamnat på efterkälken i den här frågan. Exempelvis var det så, herr Molin, att det var socialdemokratiska motionärer som i riksdagen först tog upp de risker som bl.a. kombinationen offentlighetsprincip och datorer kunde komma att innebära, om lagstiftaren inte uppmärksammade problemet. Det var för resten herr Molins granne på Göteborgsbänken herr Hugosson och dåvarande socialdemokratiske riksdagsmannen från Göteborg Kaj Björk. När sedan den stora debatten kom i samband med folkoch bostadsräkningen hösten 1970 hade den socialdemokratiska regeringen sedan mer än ett år tillbaka satt i gång ett omfattande utredningsarbete kring integritetsskyddsfrågorna. Det var såväl offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén som kreditupplysningsutredningen som då var i verksamhet. Det är alltså ingen tillfällighet att Sverige nu som första land i världen har en heltäckande datalag, och den är naturligtvis oerhört värdefull. Sedan tänkte jag, herr talman, säga några ord om centerpartimotionen med herr Boo som första namn. Där antyds ett par frågeställningar som är intressanta och viktiga för framtiden. Den ena gäller frågan om regionaliseringen av datasystemen och dess effekt från integritetsskyddssynpunkt för den enskilda medborgaren. Den andra frågan gäller vilka möjligheter vi har att förstärka integritetsskyddet för den enskilde utan att säga nej till alla nyupprättade persondataregister och samtidigt klara, som man säger i motionen, att grundprincipen om allmänna handlingars offentlighet inte rubbas. Låt mig först ta upp frågan om en regionaliserad struktur på dataområdet. Utskottets centerpartister säger i ett särskilt yttrande: ”För en regionaliserad struktur på dataområdet talar inte bara ekonomiska och tekniska erfarenheter utan framför allt — — — omsorgen om medborgarnas personliga integritet.” Man pläderar med andra ord för en utökad satsning på länsstyrelsernas datorer. Nu är det tyvärr så att man inte kan räkna med att integritetsskyddsproblemen blir lättare att lösa om man delar upp centrala dataregister på olika länsstyrelser. Tvärtom har nog medborgarna — om vi skall vara riktigt ärliga på den här punkten — anledning att känna större tveksamhet från integritetsskyddssynpunkt när det gäller de decentraliserade systemlösningarna.

Den som olovligen tömmer ett sådant länsdataregister får visserligen bara uppgifter om regionens befolkning, men å andra sidan får han en utomordentligt omfattande information om dessa människor. En decentraliserad systemstruktur kräver därför snarare extra insatser för att den personliga integriteten skall kunna skyddas på ett tillfredsställande sätt. Det förhåller sig alltså tvärtemot vad centerpartiet hävdar i sitt särskilda yttrande. Integritetsskyddsargumentet är med andra ord inget särskilt bra argument, om man vill tala för decentraliserade systemlösningar. Trots detta vill även jag att man i större utsträckning än nu satsar på en utbyggnad av länsstyrelsernas datorer. Och det gör jag främst av det skälet att jag anser det viktigt att kvalificerat datatekniskt kunnande byggs upp inom många olika delar av vårt land. Vi behöver också rent psykologiskt den fysiska närhet till dataregistren som endast länsdatorer kan ge. Det finns alltså i och för sig goda argument för en utökad satsning på länsdatorerna, men tyvärr är det nog så att integritetsskyddsaspekten inte är ett av de starkare härvidlag, snarare är det ett försvagande argument. Jag skall sedan avstå från att kommentera de regionala ansvarsnämnder som centerpartiet vill införa och som skulle träda i funktion varje gång data går över regiongränserna — var de nu går någonstans i vårt land. Det påhittet tycker jag verkar mera som ett skämt än som ett seriöst förslag. När det gäller den oerhört viktiga frågan om möjligheterna att bibehålla offentlighetsprincipen oförändrad i framtidens datasamhälle vill jag för min del säga att jag har blivit mer och mer tveksam på den punkten. Vi kommer nu i datainspektionen efter olika korrigeringar att ge klartecken för dataregister efter dataregister. Vart för sig är dessa register relativt harmlösa och kan inte ifrågasättas. Men tillsammans kan de klä av en människa fullständigt, framför allt om vi tänker oss framåt i tiden när datatekniken ännu mer trätt i funktion i vårt samhälle. Problemet ligger inte i samkörningen av databand — den kan datainspektionen enligt datalagen ha fullständig kontroll över. Hotet mot den personliga integriteten ligger i stället i de möjligheter som offentlighetsprincipen ger att gå från register till register och plocka fram en utomordentligt ingående information om den enskilde via manuella utdrag. Hittills har detta inte varit så lätt, eftersom de manuella registren är ofullkomliga, litet risiga och allmänt svåråtkomliga. Datateknikens intåg betyder en helt annan systematisering, överskådlighet och lättåtkomlighet. Detta i förening med den nuvarande utformningen av offentlighetsprincipen kommer enligt min mening att på sikt få förödande verkningar på möjligheten att skydda den personliga integriteten. Å andra sidan finns enligt min mening inga absolut vägande skäl för att en mängd register måste vara offentliga. Varför skall exempelvis de anställdas personalregister hos myndigheter vara offentliga? Varför skall studiemedelsregistren med alla deras uppgifter vara offentliga? Varför skall registren över invandrarundervisningen vara offentliga? Detta är bara några exempel. Jag anser att vi måste skapa en ny och snävare offentlighetsprincip. Färre dataregister måste i framtiden vara helt offentliga. Den nya offentlighetsprincipen bör bli en offentlighetsprincip för den enskilde individen snarare än för alla och envar, behörig såväl som obehörig. På så sätt kan en omfattande offentlighetsprincip även i framtiden tjäna som ett kontrollinstrument för den enskilde medborgaren gentemot myndigheterna, samtidigt som den inte lika lätt som nu kommer att kunna missbrukas av utomstående för ändamål som den enskilde inte accepterar. Herr talman! Det svåra problemet om offentlighetsprincipen i framtidens datasamhälle skall som tur är inte avgöras i dag. Offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén arbetar just nu vidare med en översyn av sekretesslagstiftningen. Jag är inte med i OSK och har därför velat begagna det här tillfället att säga att jag tror att hänsynen till den personliga integriteten kommer att kräva en betydande omformulering av nu gällande offentlighetsprincip. Jag hoppas också att OSK skall vara beredd att komma med förslag i den riktningen. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess betänkande nr 20.
Herr talman! Jag vill anknyta till vad herr Pettersson i Lund sade om mitt yttrande att vetskapen om datainspektionens existens inte är särskilt betydande bland medborgarna. Herr Pettersson sade då att den vetskapen inte hade varit större om vi hade haft en dataombudsman. Jo, tänk — det tror jag! Jag tror att svenska folket har lättare för att identifiera sig med en ombudsman än med en ”inspektion”. Därtill kommer att identifika tionen med den enskilde just är ombudsmannens uppgift Jag anser att det hade blivit ganska annorlunda om vi fått det som vi ville. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att inspektionen går ut med en omfattande information till hushållen. Det är tacknämligt, och vi får se vad det för med sig. Människorna måste bli informerade om sina möjligheter att skydda sig i den här verksamheten.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att ytterligare delta i den här debatten, men eftersom herr Pettersson i Lund gjorde sitt yttersta för att provocera fram en förlängning av debatten, så skall han få ett kort svar. Han påstod att folkpartiet har velat profilera sig i den här frågan. Ånej, herr Pettersson i Lund! I själva verket är det så att det hos liberaler ständigt har funnits ett intresse av att slå vakt om den enskilda människan och om hennes rätt att få behålla en personlig sfär. Det har för oss varit naturligt, när vi sett sambandet mellan den enskilda människans integritet och den utvecklade datatekniken, att uppmärksamma detta. Jag tror att det är obestridligt att liberalen Kerstin Anér har varit en av dem som mest aktivt påpekat detta. När det gäller mitt påstående att folkpartiet är pådrivande i denna fråga tror jag att det som bevis räcker att hänvisa till en jämförelse mellan motionen 1 till årets riksdag och konstitutionsutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Kammaren har hört herr Petterssons i Lund försök till redovisning och analys av centerns uppfattning beträffande regionaldata. Det var ömsom vin och ömsom vatten enligt herr Petterssons uppfattning. Jag vill bara i korthet säga att rent rationellt torde det ur ekonomisk synpunkt vara riktigt att undersöka tanken på och utformningen av regionaldata. Men det var inte den frågan vi nu skulle diskutera, utan frågan om kontrollmöjligheterna. Självfallet skall man även vid regionaldata ha samma skärpta krav när det gäller förbud mot samkörning av olika data. Därutöver ger regionaldata ytterligare nycklar för prövning vid samkörning och utmatning av datauppgifter på olika terminaler i landet. Vi vill framhålla att man kan inrätta ordentliga säkerhetsnycklar för regionala dataregister. Därutöver har vi fört fram tanken på att ytterligare utveckla säkerhetsfunktionen i regionaldata genom regionala ansvarsnämnder eller styrelser. Om nuvarande system inte ger det skydd för den personliga integriteten som vi ändå förutsätter och hoppas på, måste vi söka nya vägar för att verkligen sätta kraft bakom en sådan målsättning. Då bör också tanken på regionala styrelser eller ansvarsnämnder finnas med i bilden.
Herr talman! Det har tidigare framhållits att ett bifall till reservationen 2 skulle te sig ganska orimligt. Efter att ha hört herr Petterssons i Lund inlägg har jag närmast det intrycket att reservationen ändå inte är helt orimlig. Skulle det vara något fel på den, vore det möjligen att den är före sin tid. Herr Pettersson i Lund säger att offentlighetsprincipen i framtidens datasamhälle kanske inte kan tillämpas fullt ut på det sätt som en del statsvetare anser. Herr Wijkman frågade mig tidigare i debatten om jag ville förbjuda gruppkorsband. Jag vill svara att man väl får pröva i vad mån man skall tillåta användande av persondata och om gruppkorsband är ett kommersiellt användande av persondata. Jag vill fråga herr Wiikman om han anser det tillfredsställande att utländska kreditupplysningsbyråer kan ha uppgifter i stor skala om svenska medborgare?
Varför är herr Molin så rädd för att profilera sig i dessa sammanhang, när herr Molin samtidigt konstaterar att det är folkpartiet som driver på? Det är väl bra att man driver på? Jag skulle för min del vara tacksam om herr Pettersson i Lund påstod att jag försökte profilera mig i dessa frågor. De är viktiga, vilket märks inte minst av att vi ännu är så få i denna kammare som har ett hum om dem, samtidigt som det uppstår så mycket missförstånd i debatten. Herr talman! Orsaken till att jag begärde ordet igen var att jag ville foga en kort reflexion till vad herr Pettersson sade om offentlighetsprincipen. Jag såg framför mig en ganska kraftig inskränkning. Innan vi går så långt — och det vill jag att vi skall undvika i största möjliga utsträckning — skall vi vara medvetna om att det finns ett annat sätt att lösa en del av dessa problem. Jag pekade på det i mitt första inlägg, nämligen att begränsa myndigheternas möjligheter att på hög samla uppgifter om oss i all oändlighet. Det måste verkligen i varje särskilt fall klargöras vilka uppgifter som är absolut nödvändiga för respektive myndighet. Övriga uppgifter bör inte få samlas in. Sker ett sådant klargörande, vilket datainspektionen för övrigt är i färd med i olika fall, kommer många av integritetsproblemen att vara lösta.
Herr talman! Herr Werner i Malmö trodde att dataombudsmannen skulle bli mer känd än datainspektionen är nu. Trots det yrke herr Werner har utanför riksdagen vill jag säga att tron kanske inte ersätter vetandet på alla livets områden. Min tro i detta avseende kan vara lika god som herr Werners. Efter den annonsoch informationskampanj som inom kort påbörjas kommer datainspektionen att förutom sina övriga uppgifter kunna fullgöra åliggandet att vara en allmänhetens dataombudsman. Herr Molin framhöll att han inte kunde förneka mina faktiska uppgifter om att det var socialdemokratiska motioner som kom upp först här i riksdagen och om hur väl utredningsarbetet låg framme när den verkligt stora diskussionen om integritetsskyddsfrågor började här i Sverige i samband med folkoch bostadsräkningen 1970. Herr Molin säger å andra sidan att det ständigt funnits en strävan från liberalt håll att ta till vara den enskilda människans intresse för integritetsskydd. Då vill jag bara fråga: När ni nu har detta ständigt levande intresse, varför var ni då inte först med att ta upp de här frågorna i riksdagen? T. o. m. termen dataombudsman, som ni nu är så förtjusta i, är egentligen en socialdemokratisk uppfinning. I de motioner som väcktes 1969 med herr Björk och herr Hugosson som första namn talades det om en dataombudsman eller något annat jämförligt kontrollorgan. Sedan kom man fram till att det var bättre att satsa på en datainspektion, men t.o.m. termen dataombudsman är som sagt från början — i varje fall på riksdagsnivån — en socialdemokratisk uppfinning. Det förtjänar dessutom att tilläggas att ert livliga intresse för integritetsskyddsfrågorna åtminstone inte yttrade sig under 1969 års riksdag. Inget enda folkpartiyttrande var knutet till utskottsbetänkandet över motionerna, lika litet som någon folkpartist yttrade sig i debatten i kamrarna. Nej, det var i själva verket så att ni först i samband med den stora diskussion som utbröt i anslutning till folkoch bostadsräkningen 1970 kom upp ur startgroparna. Det är den riktiga historieskrivningen. Sedan till herr Boo. Han ville inte riktigt acceptera min argumentering om att en decentraliserad datasystemstruktur innebär större problem från integritetsskyddssynpunkt än centraliserade lösningar, där dataregistren är placerade på olika håll i landet. Men min slutsats är ganska självklar, därför att själva förutsättningen för länsdatorerna är ju att man plockar in en mängd uppgifter från tidigare centrala register i dem. Då blir det ju en väldig ansamling uppgifter om enskilda individer, nämligen de enskilda individer som bor i det område som länsdatorn skall betjäna. Finns det då personer som olovligt kan tappa dessa datorer på information, så blir det ju en väldigt negativ effekt från den enskilda människans synpunkt. Det tror jag inte man kommer ifrån. Det blir en mera begränsad effekt om någon bara har möjlighet att tappa ett enda centralt register. Sedan anser jag att det finns andra skäl som talar för decentraliserade lösningar, men argumenteringen bör då anpassas efter det. Man bör inte använda felaktiga argument. Herr Israelsson menade att mitt anförande skulle ge vid handen att det var rimligt att bifalla reservationen 2, som handlar om utdrag för kommersiella ändamål ur dataregister. Jag vill då säga att frågan om offentlighet och sekretess i samband med dataregister löser man inte vidare bra utplockad ur sitt sammanhang. Vad vi behöver är en totalutredning kring de här problemen, och där håller ju nu offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén på och jobbar på offentlighetsfrågorna och sekretessfrågorna. Det är i det sammanhanget man skall angripa det här problemet. Jag tror inte att utdragen för kommersiella ändamål är så besvärande från integritetsskyddssynpunkt som vissa andra utdrag kan vara, där man har andra syften i bakhuvudet. Därför tror jag inte att den kommersiella hanteringen är det största problemet, även om det många gånger kan upplevas negativt av den enskilde individen. Herr talman! Därmed skulle jag kunna låta mig nöja. Jag vill bara slutligen instämma i herr Wijkmans uttalande att man inte med en snabb spark skall förpassa offentlighetsprincipen över bord. Så hade jag inte menat i mitt förra inlägg här i debatten. Det är ju en ytterst väsentlig sak vi diskuterar. Offentlighetsprincipen är faktiskt en hörnsten i en av de svenska grundlagarna. Förslaget måste föregås av oerhört ingående resonemang. Därför har jag ingen annan uppfattning än herr Wijkman. Om man här skall göra inskränkningar — mycket tyder på att man måste omformulera offentlighetsprincipen — måste dessa alltså bli föremål för utomordentligt ingående undersökningar.
Herr talman! Fru Anér och andra folkpartister har genom sina debattinlägg bevisat sina insatser i datadebatten. Det kan däremot inte sägas om herr Pettersson i Lund. Hans provokativa inlägg i kammaren i dag är ingen märkvärdig insats.
Herr talman! Jag har tidigare under debatten sagt att vi förväntar oss mycket av samordningskommitténs fortsatta arbete och det förslag denna har att komma med. Den skall också, såsom ingår i tidigare givna direktiv, utreda olika strukturella system. Till herr Pettersson i Lund vill jag säga att vi bör kunna vänta med debatten tills vi får fram ett resultat från utredningen, och då har vi mera underlag för en seriös diskussion. Men herr Pettersson utgår från en felaktig förutsättning när han säger att i ett system med regional dator alla uppgifter skall matas in i samma dator. Jag är övertygad om att man kan hitta vägar, med vilkas hjälp man matar in uppgifterna sektorerade. Därmed har man även i detta system byggt in vad som rimligtvis kan göras. Därutöver har man samordningsnycklarna, vilka utgör en ytterligare integritetsgaranti.

Herr talman! Datamaskinen är en förnämlig maskin med mycket speciella egenskaper. Men hur är det med vår kunskap om datamaskinstekniken? Finns det risk för ett expertvälde? Kommer medborgarna att kunna känna trygghet inför de möjligheter som man med datorerna kan åstadkomma beträffande persondata? En del har gjorts för att trygga integriteten, men förbättringar kan göras och måste tillvaratagas. Rädslan för att känsliga personuppgifter skulle komma i orätta händer eller kunna utnyttjas kommersiellt var en av huvudorsakerna till den våldsamma debatten vid folkoch bostadsräkningen 1970. Av den anledningen måste det anses viktigt att medborgarna år 1975 kan känna ett fullständigt förtroende för en ny folkoch bostadsräkning. Det talas i propositionen mycket om att sprida information till allmänheten beträffande hur räkningen skall gå till, men ingenting om att lyssna på allmänhetens synpunkter. Vad kostar insamlingen av dessa uppgifter allmänheten i tid och arbete? Det finns det inga siffror på. Inga andra än anordnarna får ge synpunkter på hur blanketterna skall se ut — inte de som skall fylla i blanketterna. Här borde någon sorts sakkunskap av pedagogisk eller psykologisk art åtminstone få komma till, om man inte vill lita enbart på riksdagsmännens bedömning. Det är bra att departementschefen vill göra en provundersökning innan man sätter i gång med den stora, men då skall provet också utvärderas av dem som får lov att svara, inte bara av anordnarna. Bl. a. måste man noga kontrollera att det är hög kvalitet på statistiken, vilket inte bara betyder att den uppfyller vissa formella och matematiska krav, men att den innehåller vettiga svar på vettiga frågor och är utformad så att den kan användas i verkligheten utan att deformeras. Tidningen Datateknik konstaterar att anordnarna av den nya folkoch bostadsräkningen delar upp vad som år 1970 var en total undersökning i tre separata undersökningar, som sedan samkörs i datacentralerna. Vidare kan uppgifter om civilstånd, bilinnehav, inkomster etc. hämtas från redan befintliga register hos myndigheterna. Det är här problemet om skyddet för den personliga integriteten kommer in. Sedan folkoch bostadsräkningen 1970 har en datalag införts och en datainspektion inrättats. Det har talats om detta här i kammaren tidigare i dag. Man framhåller i propositionen att det är angeläget att förberedelserna genomföres i nära kontakt med datainspektionen. Det är självklart. Men kan datainspektionen, har den resurser för, att inom ramen av sitt normala arbete i tillräcklig omfattning följa, utvärdera provundersökningen och genomförandet av folkoch bostadsräkningen 1975? Enligt min uppfattning föreligger inte den möjligheten. Datainspektionens uppgift kommer endast att kunna bli sorterande. Man kommer i stort endast att kunna säga vad som får medtagas och vad som inte får medtagas. Ett sådant förfaringssätt kan inte vara tillfredsställande. Det är därför folkpartiet upprepar sitt gamla krav att en rådgivande grupp med parlamentarisk sammansättning skapas för att från nyttooch kostnadssynpunkt, integritetssynpunkt och kvalitetssynpunkt följa planering, provundersökningar och genomförande av en eventuell folkoch bostadsräkning 1975. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Vart femte år genomförs en folkoch bostadsräkning. Undersökningen ger underlag för regional och kommunal planering vad gäller bl.a. bostäder, kommunikation och arbetsplatser. Jag tror att inga planerare i dag vill vara utan de uppgifter som undersökningen ger. Vad man kunnat anmärka på är att bearbetningen har tagit för lång tid och att i kommunerna under tiden som bearbetningen pågår planerarna får arbeta på grundval av gammalt siffermaterial. I motionen 1678 anför herrar Nordgren och Oskarson, att eftersom en folkoch bostadsräkning kostar så mycket pengar så skall vi hoppa över 1975 års räkning. Jag kan instämma i att det rör sig om stora kostnader, men utskottet finner det ändå angeläget att samhället har tillgång till denna kartläggning vart femte år. Vi tror också att om vi inte hade denna totalundersökning, skulle osäkerheten hos planerarna bli så stor att den skulle framkalla lokala undersökningar, som inte skulle bli billigare totalt. —- Men man skulle naturligtvis då slippa att se en stor siffra i en proposition. Dessutom skulle då kostnader föras över på bl.a. kommunerna, och jag kan inte förstå vem det skulle kunna glädja. Jag kan förstå tanken bakom motionen. Motionärerna utgår väl från att vi inte behöver så mycket underlag för planeringen. Ja, vi kanske över huvud taget inte behöver så mycket planering från samhällets sida som förekommer i dag. Vi skulle därför kunna spara in de miljoner som undersökningen kostar. Det är en klar linje. Däremot har jag efter att enbart ha läst motionen svårare att förstå resonemanget i reservationen av herrar Adolfsson och Danell, som talar väldigt litet om kostnaderna och mera om de problem som var förenade med folkoch bostadsräkningen 1970, som många människor upplevde som ett ingrepp i den personliga integriteten. Samma problem tas upp i folkpartimotionen 1677. Vi har ju tidigare i dag under en och en halv timme diskuterat faran med en avancerad datateknik och med många ord understrukit att det är vår plikt att slå vakt om den enskilda människans integritet. Därför skall jag inte gå in mera på det utan hålla mig till vad jag här har att tala om, nämligen den planerade folkoch bostadsräkningen. Trots allt är läget förändrat och förbättrat jämfört med 1970. Jag tänker naturligtvis på tillkomsten av datainspektionen, där det ingår parlamentariker. I folkpartimotionen har man ju krävt att parlamentariker skall vara med i förarbetet för folkoch bostadsräkningen. Inom utskottsmajoriteten tror vi att de parlamentariker som ingår i datainspektionen kan utföra det här arbetet lika bra som andra parlamentariker skulle kunna göra. Datainspektionen har också yttrat sig över det aktuella förslaget till undersökning och har ingen erinran. Enligt vad utskottet erfarit samarbetar datainspektionen och SCB kontinuerligt, och i propositionen anförs att datainspektionen självfallet skall yttra sig över det slutliga förslaget till folkoch bostadsräkning 1975. Därför anser utskottsmajoriteten att kravet på att parlamentariker skall ingå i förberedelsearbetet är tillgodosett. Frågorna planeras att inte bli så omfattande i den nya folkoch bostadsräkningen som de var 1970. Speciellt avser man att ta bort de frågor som då var kontroversiella. Vidare kommer själva förfarandet vid uppsamlandet att bli ändrat, så att människor ej behöver känna att de lämnar ut uppgifter om sig själva till lokala uppsamlare. I motionen 1654 hemställs att den kommande folkoch bostadsräkningen måtte kompletteras med att invandrarnas språkproblem kartläggs. Det ligger väldigt mycket i den motionen. Många invandrarkommuner svävar i okunnighet om de olika invandrargruppernas språkproblem. Hittills har vi ju mest tänkt på eventuell svenskundervisning, men under senare tid har vi också börjat inse betydelsen av att invandrarna får behålla sitt hemspråk levande; annars är risken att många invandrare inte har något språk alls. Här är naturligtvis en kartläggning nödvändig. Utskottet finner det emellertid vara lämpligare med en urvalsundersökning, eftersom man på det sättet kan ställa fler frågor än i den totala folkoch bostadsräkningen. Vi förutsätter att sådan undersökning tas upp i annat sammanhang. I motionen 1679 hemställs att en fråga om sametillhörighet skall ingå i folkoch bostadsräkningen 1975. Vi finner naturligtvis att det skulle vara värdefullt med en räkning av samerna, men vi tror ändå inte att rätta vägen kan vara den stora folkoch bostadsräkningen. Även i detta fall utgår vi ifrån att en undersökning kan göras i annat sammanhang. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet nr 20.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon bostadsdebatt med herr Adolfsson. Naturligtvis kan vi vara överens om att det har skett många misslyckanden i bostadspolitiken, men jag vill inte påstå att de beror på folkoch bostadsräkningen. Genom den har kommunerna ändå fått reda på bl.a. trångboddhet och vunnit kännedom om vad som fattats människor. Därvidlag har det ändå skett väsentliga förbättringar.

Herr talman! Strävan att förkorta arbetstiden och förlänga fritiden har under senare år varit gemensam för löntagarnas organisationer och de politiska organen. Beslut i sådana frågor har kunnat fattas under stor enighet. Folkpartiet säger ja till den utvecklingen och anser att den bör fortsätta. Men jag vill ändå inledningsvis göra två påpekanden. Det första är, att en strävan att förkorta arbetstiden inte får leda till att man försummar frågan om arbetets karaktär och tror, att otillfredsställande arbetsförhållanden kan kompenseras genom ökad fritid.

I stället är det oftast så att de, som har det sämsta arbetet med avseende på trivsel och medinflytande och med avseende på de krav som det ställer på människorna, också har de sämsta möjligheterna till en rik fritid. Därför måste man organisera arbetet så att människans personlighet engageras, så att vederbörande ges möjligheter att utvecklas genom inflytande över arbetet och så att de olika sidorna av människans begåvning stimuleras. Det ger, menar Gardell, i sin tur större möjligheter för människan att utnyttja sin fritid. Det andra påpekande som jag inledningsvis vill göra är, att man inte bör ensidigt inrikta sig på en förkortning av arbetstiden lika för alla. Det är minst lika viktigt att anpassa arbetstiderna efter individernas skilda behov. Detta kan ofta vara besvärligare för företagen och för arbetsplatserna över huvud taget, men det är nödvändigt om vi skall kunna skapa vad vi har rätt att kalla för ett mänskligare arbetsliv. Jag vill nämna några exempel. Det är viktigt att pensionsåldern görs rörlig, att man inte bara sänker den år efter år, utan också ger större individuella möjligheter att ta ut pensionen och att successivt pensionera sig och avveckla förvärvsarbetet. Den dagliga arbetstiden bör göras flexibel, så att den anställde själv — på så många områden som möjligt — inom vissa ramar kan påverka när han vill börja arbetet på morgonen och sluta det på eftermiddagen. Det är också viktigt att vi kan förverkliga möjligheten till en längre sammanhängande ledighet någon gång under livsperioden, för människor som önskar det. Slutligen är det önskvärt att man ökar möjligheterna till deltidsarbete. Dessa fyra krav på ökad individuell anpassning av arbetslivet har folkpartiet hävdat under många år. Utifrån vår liberala grundsyn har det varit naturligt att människor har olika behov, önskningar och förutsättningar och att samhället skall ta hänsyn till det. Vi arbetar för valfrihetens samhälle och anser inte att detta är någon liberal villfarelse eller någon liberal fälla, som en del socialistiska tänkare har uttryckt saken. Till att börja med har vi på alla dessa punkter mött negativism från andra partier, men nu märker vi hur samtliga dessa krav vinner ökad förståelse i andra grupper. Detta är vi självfallet glada för. Den rörliga pensionsåldern blir den stora saken i nästa betänkande från pensionsålderskommittén. När det gäller den flexibla arbetstiden har man på socialdemokratiskt håll nu övergivit den första negativismen — den flexibla arbetstiden utmålades ju som ett hot mot jämlikheten, eftersom alla inte kunde komma i åtnjutande av den. Fortfarande behandlas dock detta krav ganska snävt, t.ex. i den senaste LO-rapporten om arbetstiderna. Men de positiva erfarenheterna av försöksverksamheten på detta område kommer säkert att skapa ökad förståelse för flextiden. När tanken på den sammanhängande ledigheten först fördes fram här i riksdagen av fru Nettelbrandt ryckte man i stort sett bara på axlarna i de andra partierna och sade, att det var någonting för en liten grupp privilegierade människor. Nu finner vi ökad förståelse i stora grupper även för denna idé, bl.a. på grund av de goda utländska erfarenheterna. Nu har t.ex. Metallindustriarbetareförbundet tagit upp tanken att man skall kunna samla ihop semesterveckor från år till år till en längre sammanhängande ledighet. Detta kommer nu att utredas i viss utsträckning, men fortfarande saknar vi det samlade grepp som är nödvändigt om det skall bli möjligt att ta med sig rätten till en längre sammanhängande ledighet när man flyttar från ett arbetsområde till ett annat, och anknytningen till socialförsäkringen blir fortfarande inte belyst. Därför hävdar vi att denna fråga behöver tas upp från grunden i en utredning, t.ex. i den utredning som skall behandla semesterfrågorna, eller på något annat sätt. När det gäller ett sådant samlat grepp kan jag hänvisa till de tankegångar som på senare år många gånger har framförts av Gösta Rehn.

Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 3. Också när det gäller deltidsarbetet har vi mött många negativa synpunkter, bl.a. från en del funktionärer inom LO och från mera dogmatiska, socialistiskt inriktade debattörer. Man har pekat på att de deltidsanställda ofta har sämre sociala förmåner och använt det som ett argument mot deltidsarbete i stället för att delta i arbetet på att få bort dessa nackdelar med deltidsarbete. Successivt har vi här fått ökat gensvar för våra önskemål att underlätta deltidsarbete. Löneministern har genom cirkulär medverkat till att de statliga myndigheterna skall underlätta deltidsarbete. År 1971 antog riksdagen efter en folkpartimotion ett uttalande om att deltidsarbetande skulle få likvärdig rätt till semester, och i år har socialförsäkringsutskottet uttalat — och riksdagen har anslutit sig till det — att förhållandena kring de deltidsoch korttidsanställdas ATP-pension skall rättas till. I LO-rapporten finns det en mera nyanserad inställning till deltidsarbetet än man tidigare mött från LO-håll. Denna fråga kommer nu att tas upp, bl.a. i den nya semesterutredningen. Som framgår av det särskilda yttrande som jag avgivit tillsammans med herr Åkerlind och fru Troedsson hoppas jag att semesterutredningen skall behandla den med förtur, så att lösningen inte skall behöva dröja länge. Det är ändå en relativt begränsad sak. Men även den normala dagliga arbetstiden bör förkortas. Deltid kan vara en bra lösning för många, men det innebär också en viss risk. Om deltidsarbete företrädesvis innehas av kvinnor, kan det leda till att man på arbetsgivarhåll fortsätter att, som man länge har gjort, betrakta kvinnor som sekunda arbetskraft, reservarbetskraft som man tar till när man inte kan få någon annan, men som det inte lönar sig att satsa på när det gäller vidareutbildning och avancemang. Det leder då också till att vissa yrken blir företrädesvis kvinnoyrken och därmed tyvärr även i framtiden lågavlönade. Därför har folkpartiet i en partimotion till årets riksdag tagit upp kravet att sex timmars arbetsdag skall sättas som mål. Vad är då skälen för det kravet? För det första skulle en arbetstid på sex timmar, som jag sade, underlätta jämlikhet mellan kvinnor och män. Man får bättre likställdhet på arbetsmarknaden om flera människor, även småbarnsmödrar, kan ta heltidsarbete. Man skulle slippa den nuvarande uppdelningen ifrån arbetsgivarnas synpunkt bättre och sämre arbetskraft. De heltidsarbetande männen får också större möjlighet att göra en fullvärdig insats i hemmet. De kan inte skylla på arbetet längre. För det andra blir det en familjevänligare arbetstid än den nuvarande, genom att den underlättar kontakten mellan föräldrar och barn. Det är ofta ansträngande för barnen att bara träffa sina föräldrar mycket hastigt på morgonen, när man jäktar i väg till daghem eller liknande, och på kvällen, när alla är trötta och allt går ut på att så fort som möjligt få barnen i säng. Särskilt om man har långa arbetsresor, som man har i stora delar av vårt land, blir arbetsdagen för lång för både föräldrar och barn. För det tredje är fortfarande många arbeten tröttande rent fysiskt. Till det kommer de psykiska stressmomenten, som närmast har en tendens att öka i det moderna arbetslivet. Riskerna för utslitning och olycksfall minskar givetvis om man får en kortare daglig arbetstid. Det blir också lättare att klara skiftarbete utan de nackdelar, som i dag ofta är förknippade med det. Från alla dessa synpunkter skulle det vara bättre att ta ut möjligheten till en förkortning av arbetstiden i form av en kortare daglig arbetstid än att göra det genom en förlängd veckoslutsvila eller längre semester. Till allt detta kommer ett fjärde skäl, och på den punkten kan vi konstatera en förskjutning i uppfattningen bl.a. inom LO. I LO rapporten som lades fram för ungefär ett år sedan sade man att en generell förkortning av arbetstiden inte får betraktas som ett medel att lösa sysselsättningsproblemen. Men i mars i år uttalade LO:s ordförande Gunnar Nilsson att vi sannolikt måste tillgripa en sänkning av veckoarbetstiden som en dellösning, om vi skall kunna klara den fulla sysselsättningen. Även i direktiven till den nya sysselsättningsutredningen framskymtar den tanken. Jag tror att det är riktigt. Vi kan inte gärna sträva efter ett arbetsliv där vissa människor mer eller mindre arbetar ihjäl sig, medan andra går arbetslösa. Det borde alltså vara lätt för riksdagen att gå med på kravet i folkpartiets motion om sex timmars arbetsdag som ett mål för utvecklingen. Många andra har stött samma krav, exempelvis socialdemokratiska kvinnoförbundet, LO-rapporten och LO-ordföranden i de nämnda uttalandena. Jag beklagar att inte utskottets majoritet vill ta det steget att i dag tillstyrka kravet i folkpartiets motion. Det är nog bra med ett långsiktigt mål, men det väsentliga är: I vilken takt kan det uppfyllas? Hur skall det avvägas mot andra krav? Utskottet uttalar — och jag har inte anmält någon avvikande mening på den punkten — att man vid en lösning av arbetstidsfrågorna skall ta stor hänsyn till vad löntagarnas organisationer säger. Men det är också givet — och det strider inte mot det uttalandet — att även politiska organ kan uttala sig och sätta upp mål. Så har skett tidigare. Under de senaste 16 åren har man kunnat förkorta arbetstiden med i genomsnitt 45 minuter i veckan per år. Det betyder att en sådan här förkortning, om man håller samma takt, skulle kunna uppnås om drygt tio år. I Aftonbladets serie i den här frågan har Arbetsgivareföreningens talesman uttalat att tio timmar i veckan i arbetstidsförkortning innebär ökade lönekostnader med 33 procent och att det hittills tagit ungefär tio år att uppnå en reallönehöjning på 33 procent. Jag kan inte bedöma de här beräkningarnas exakta giltighet, men de ger i alla fall något slags begrepp om den möjliga utvecklingstakten. För min del drar jag av detta den slutsatsen att det är uppenbart att en sådan här arbetstidsförkortning — även om den prioriteras, vilket är önskvärt — måste ske stegvis, dels genom att man inför successivt kortare daglig arbetstid för alla, dels genom att man för vissa utsatta grupper genomför en snabbare arbetstidsförkortning. Det kan vara dels sådana som har ansträngande arbete eller skiftarbete, dels sådana grupper som särskilt behöver en kortare arbetstid på grund av sin allmänna situation, t.ex. småbarnsföräldrar. I flera år har folkpartiet framfört kravet på rätt till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Ursprungligen lanserades det av TCO i rapporten Familj och samhälle, och det har som bekant också framförts av Eva Moberg i tidningen Vi. Det är bra att frågan nu skall behandlas av den utredning om föräldrapenningens fortsatta utformning, som Camilla Odhnoff skall utföra. Det är givetvis viktigt hur man avväger det här kravet gentemot andra möjligheter att ta ut standardförbättringen. Tyvärr är det alltför lätt att säga, att en veckas ytterligare semester svarar mot bara tio minuters arbetstidsförkortning per dag. På det sättet kan man motivera både en femte och sjätte semestervecka innan någon förkortning av åttatimmarsdagen kommer till stånd. Beklagligtvis tycks det också vara så tankegångarna för närvarande går inom i varje fall Landsorganisationen. Det innebär att man ger prioritet åt de heltidsarbetande männen, som redan har sin hemservice ordnad, vare sig det nu sker genom hemmafru, deltidsarbetande fru eller dubbelarbetande fru. Det är klart att de, som har det så ordnat, hellre vill ha en veckas semester till, då — litet rått uttryckt — frun kan sköta hushållet i sommarstugan eller på campingplatsen. Jag känner sympati för det kvinnliga ombud på Metallkongressen som gentemot en kompakt mansdominerad församling hävdade, att arbetstiden inte skall vara längre än att alla som så önskar kan ha ett heltidsarbete. Hon hänvisade till att de aktiva kvinnorna i Metall till nästan hundra procent hade givit sin anslutning till tanken att arbetstiden per dag borde förkortas, om det fanns utrymme för en arbetstidsförkortning, och föreslog att kongressen skulle uttala, att en generell arbetstidsförkortning per dag skulle prioriteras framför en femte semestervecka. Tyvärr fick hon — som man kunde vänta — sitt yrkande avslaget. Naturligtvis kan man komma ifrån hela det här problemet som ordföranden i jämställdhetsdelegationen, riksdagsmannen Thage Peterson gör, när han i Aftonbladet säger att här finns ingen motsättning, man kan driva frågorna parallellt. Det är naturligtvis sant, men det är dock fråga om att inteckna samma utrymme för standardhöjning och då måste man bestämma sig. Samma kritik som mot herr Thage Peterson kan man rikta mot vänsterpartiet kommunisterna som i det utskottsbetänkande vi nu diskuterar försöker prioritera allting på en gång genom att yrka på både förlängd semester och en mycket snabb förkortning av den dagliga arbetstiden. Jag skall ta upp några uttalanden ur debatten om kortare arbetstid, som jag finner egendomliga. Det första, som man hör från skilda håll, är att sex timmars arbetsdag inte löser alla problem med jämlikhet mellan män och kvinnor. Arbetsgivareföreningens företrädare direktör Albåge säger i Aftonbladet: ”Varför rikta in sig på slagord som sex timmars arbetsdag? Det finns så mycket annat att göra, få männen att hjälpa till hemma, flytta bostäderna närmare arbetsplatserna, ordna fler och bättre deltidsjobb. Inte ändrar sex timmars arbetsdag några könsroller.” Arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson uttryckte en liknande inställning, när han i samma artikelserie sade att det finns vissa saker man inte kan lagstifta om, t.ex. om vem som gör vad i hemmet. Man kan inte sätta in männen i fängelse för att de inte hjälper till hemma. Nej, det kan man inte, och det är heller ingen som har hävdat att man bör göra det. Men en kortare arbetsdag gör det möjligt att kräva större insats i hemmen — även av heltidsarbetande män. Om man vägrar att förkorta arbetsdagen får man alltså sämre möjligheter till jämlikhet. Och det är naturligtvis ingen motsatsställning mellan kravet på sex timmars arbetsdag och de andra åtgärder som direktör Albåge nämnde. Thage Peterson sade i samma serie: ”Men vi får akta oss för att se den kortare arbetsdagen som en frälsarkrans som löser alla problem.” Givetvis, men vem har påstått att det är en frälsarkrans som löser alla problem? Sådana uttalanden tjänar såvitt jag kan förstå bara till att nedvärdera angelägenheten av kravet. Ett annat inslag i diskussionen som jag vill vända mig mot är när man sätter kravet på kortare normalarbetstid i total motsatsställning till deltidsarbete. Den sortens socialistisk dogmatik kan jag inte instämma i. Jag anser inte att man bör beklaga den ökning av deltidsarbete som har uppstått. Deltidsarbete har med alla sina svagheter ofta varit den enda möjligheten för många kvinnor att förvärvsarbeta. Borde de avstå från detta i väntan på att sextimmarsdagen skall förverkligas någon gång på 1980-talet? Nej, naturligtvis inte. I stället bör man minska nackdelarna med deltidsarbete så långt det går, och det har man också börjat göra. Och dessutom: Slutmålet kan inte vara att alla människor skall arbeta lika lång tid varje dag. Människor är olika, de har olika livssituation, olika önskemål. Därför måste vi också acceptera att många människor vill välja en arbetstid som avviker från normalarbetstiden. Det är lika orimligt att kräva lika arbetstid för alla, som att kräva att alla människor helt skall avbryta sin förvärvsverksamhet den dag de fyller 65 eller 67 år. Själva valfriheten har, i varje fall för oss liberaler, ett stort egenvärde. Den sista punkt som jag här vill beröra gäller fyradagarsveckan. Tanken på att en förkortning av arbetsveckan skulle tas ut genom att man gick över till fyradagarsvecka borde nu helt kunna avföras från den svenska diskussionen. Den spelar stor roll i USA och den har stuckit upp huvudet här i Sverige, t.ex. i en riksdagsmotion från centerpartiet för ett par år sedan. Nu har så många uttalat sig mot den tanken, t.o.m. Svenska arbetsgivareföreningens representant, att den borde kunna betraktas som helt utan aktualitet för vårt land. Det hindrar givetvis inte att den som så önskar bör kunna arbeta fyra dagar som deltidsarbete, men det normala heltidsarbetet bör förläggas till en femdagarsvecka med förkortad daglig arbetstid. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall också till reservationen 5.

Herr talman! Krav på kortare arbetstid och en femte semestervecka framförs inte bara ute på arbetsplatserna utan även genom de lokala fackföreningarna och från centralt fackligt håll. När dessa krav sedan behandlas i riksdagen heter det att det är en prioriteringsfråga eller, som socialutskottet säger, att det är arbetstagarnas sak att göra denna avvägning. Utskottet säger vidare att detta gäller även frågan, om en ökad fritid skall tas ut i form av längre semester eller kortare arbetstid eller — om frågan ses i ett längre perspektiv — vilken kombination som skall väljas. Det låter ju bra att arbetarna själva får göra denna avvägning. Men arbetarnas bedömning får ju komma in först när andra bedömningar har gjorts, t.ex. fördelningen av resurserna mellan kapital och arbete och om vi skall prioritera människans hälsa och välbefinnande före arbetsköparnas resursjakt, som skapar de arbetsförhållanden vi i dag har. Det är väl ändå dessa frågor som arbetarna i första hand bör överväga. Socialutskottet har gjort sin avvägning, när det skjuter dessa viktiga krav på framtiden. Utskottet skriver i sitt betänkande att bara delar av kraven kan genomföras. Klart står att socialutskottet saknar en totalsyn på lönearbetarnas förhållanden i arbetslivet. Utvecklingen har gått väldigt snabbt framåt. Den har inneburit en ökad press på arbetaren. Vid varje tidigare arbetstidsförkortning har arbetsköparna krävt att samma arbete som tidigare utfördes nu skall utföras på den kortare arbetstiden. Arbetsköparna har således hela tiden kompenserat sig för den kortare arbetstiden. Arbetarrörelsens gamla målsättning — att med den fortgående utvecklingen inom arbetslivet skulle arbetstiden förkortas, arbetstakten sänkas och en större del av produktionsresultatet tillföras arbetarna genom teknikens landvinningar — tycks vara övergiven. Den bistra sanningen är att arbetaren allt hårdare binds upp vid sin arbetsuppgift, att stressen och takten ständigt drivs upp. Denna utveckling måste brytas. En av de åtgärder som det är nödvändigt att vidta är att arbetstiden förkortas utan en samtidig uppdrivning av arbetstakten. Ett viktigt argument för en arbetstidsförkortning är den förändring som skett på arbetsmarknaden, inte minst det växande antalet yrkesverksamma kvinnor. Skall man kunna ge kvinnan med dubbelarbete en chans att fungera som människa måste dagarbetstiden förkortas. Det här gäller givetvis även mannen. Kvinnans inträde på arbetsmarknaden kräver att båda makarna sköter hemmets och familjens göromål. Den nu långa dagarbetstiden är därför ett hinder för att förvärvsarbetande makar skall fungera tillfredsställande i samhället. Vi upplever dagens situation som kaotisk. De arbetare som har ett arbete utnyttjas till bristningsgränsen, medan andra inte får något arbete. Vi har en omfattande arbetslöshet, och dessutom måste man uppmärksamma de många som är dolt arbetslösa. Arbetsköparna kräver högeffektiva produktionsenheter med så litet arbetskraft som möjligt. Det är de som i dag planerar — eller de som i brist på planering styr arbetsmarknaden — som tillåter denna utveckling. Planeringen måste utgå från att alla skall ha arbete, att arbetstiden sänks med teknikens framsteg, att arbetstakten anpassas till mänskliga förhållanden och att därmed arbetaren får del av teknikens landvinningar. Det ekonomiska system vi har i dag förmår inte genomföra en sådan planmässighet. Tyvärr får bolagsherrarnas vinstintressen styra arbetsplatsernas utveckling. Med den utvecklingsnivå vårt högindustrialiserade samhälle har borde med en planekonomi — ett socialistiskt samhälle — en betydligt kortare arbetstid i dag vara ett faktum. Den debatt som förs om arbetstidsfrågorna kan betecknas som en dimmornas debatt. Man försöker dra en slöja över de problem som verkligen är aktuella, nämligen att införa en arbetstidsförkortning. I stället talar man om målsättningar långt in på 1980-talet utan att precisera vad som skall hända däremellan. Intrycket blir att man hellre talar om framtiden än om vad som i dag behöver göras. Menar man allvar med talet att förkorta arbetstiden, så är det ju hög tid att inleda arbetstidsförkortningen redan nu, och som ett första mål står 35 timmars arbetsvecka med sju timmars arbetsdag. En plan härför bör genast fastställas. I annat fall blir allt fagert tal om 30 timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag bara tomma ord. Vänsterpartiet kommunisterna för fram kravet på att en plan fastställes enligt vilken 35 timmars arbetsvecka med sju timmars arbetsdag skall vara helt genomförd den 1 januari 1977. Därefter påbörjas omedelbart den nedtrappning till 30 timmars arbetsvecka med sex timmars arbetsdag som skall vara slutförd senast i början på 1980-talet. I denna plan bör klart utsägas att arbetstakten inte får ökas. Fler skall i stället klara av de arbetsuppgifter som i dag utförs. Detta är ju ett vida mer positivt sätt att ge fler arbetstillfällen. Att en arbetstidsförkortning måste kombineras med att arbetstakten inte får höjas är mycket väsentligt. Det går t.ex. inom vårdsektorn inte att minska arbetstiden utan att samtidigt utöka personalen. En arbetstidsförkortning måste oundgängligen medföra att personalstyrkan utökas. Problem kommer givetvis att uppstå. Hur kommun och landsting skall klara detta sammanhänger givetvis med att det måste bli en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Men man kan inte gömma sig bakom dessa svårigheter. Frågan måste i de arbetandes intresse lösas. Med utvecklingen på arbetsplatserna kommer kraven på en generell arbetstidsförkortning. Detsamma gäller dem som arbetar i skift under jord. Deras arbetsförhållanden är avgjort sämre än övriga arbetares. De har fått erfara att med teknikens utveckling har bl.a. skiftarbetet ökat. I den nuvarande arbetstidslagen, som antogs 1970, finns inga speciella regleringar för arbetargrupper som har särskilt påfrestande och hälsofarligt arbete. Arbetstidslagen skall vara en normlag, men dessa grupper är hänvisade till förhandlingar för att förbättra sina villkor. Solidariteten med de sämst ställda på arbetsmarknaden finns inte i lagstiftningen. Det finns inte heller något i lagen som uttalar att dessa grupper skall ha en kortare arbetstid. Bakgrunden till kraven om förkortning av arbetstiden för skiftarbetare och underjordsarbetare är att dessa trots sina sämre arbetsförhållanden får arbeta i samma ackordstempo och med prestationsnormer. De får utföra prestationer under tider på dygnet som normalt är till för sömn och vila. Underjordsarbetarna får arbeta helt avskilt från dagsljus och dessutom i en miljö som är långt ifrån normal. En arbetstidsförkortning för dessa grupper har länge stått överst på dagordningen. I den senaste centrala avtalsuppgörelsen mellan LO och SAF togs frågan upp, och det utgick en rekommendation till förbundsförhandlingarna om en kortare arbetstid. Resultatet av rekommendationen har på de olika förbundsplanen blivit mycket skiftande. Likaså har genomförandet av arbetstidsförkortningen skjutits något år framåt i tiden. Skiftarbetarnas krav har endast på några få områden helt tillfredsställts. Men den stora bristen och faran är att kompromisser har fått göras, exempelvis att man i avtalen öppnar möjligheten för kontinuerligt dagoch tvåskiftsarbete, vilket är en klar försämring. Ser man i övrigt på skiftarbetarnas problem finner man att tvåskiftsarbetarna inte berörs alls. Detta måste betraktas som otillfredsställande. Det är en brist att grupper som utför arbete under speciellt svåra betingelser inte har tillfredsställande arbetsförhållanden tryggade i lagstiftningen. När nu riksdagen har sett att problemen kan lösas förhandlingsvägen bör man tillförsäkra dessa grupper den rättmätiga arbetstidsförkortning som är så behövlig. De kontinuerligt skiftgående, som arbetar året runt, har fått olika resultat. Dessa bör tillförsäkras 33,6 timmar i genomsnitt per vecka. Likaså bör kravet om driftsavbrott under storhelger tillmötesgås. Treskiftsarbetarna bör få 35 timmar i stället för som nu 38 timmar. Tvåskiftsarbetarna har helt ställts utanför, men även deras arbetstid bör förkortas till 35 timmar. De många grupper som har arbete jämförbart med skiftarbete har nästan inte fått några förbättringar. Underjordsarbetarna är i så fall de som har lyckats bäst med sina avtalsuppgörelser, men även där finns brister, bl.a. det sena genomförandet av arbetstidsförkortningen i de mellansvenska gruvorna. Riksdagen bör mot bakgrund av den genomförda avtalsrörelsen ta sitt ansvar och reglera arbetstiden för de arbetare som har särskilt tungt och hälsofarligt arbete. Skiftoch underjordsarbetarna utför sådana prestationer att dessa grupper, liksom jämförbara grupper, i lag bör tryggas rimliga arbetstider. Det finns ytterligare en sak som reglerar arbetstiden, och det är övertiden. Med den nuvarande lagstiftningen finns det rika möjligheter att genom övertid förlänga närvarotiden för arbetarna på arbetsplatsen. I och med att arbetsköparna i kraft av sitt ägande och dess uttrycksmedel, § 32, leder och fördelar arbetet på våra arbetsplatser kan övertiden användas att urholka arbetstidslagen om 40 timmars arbetsvecka. Lagen accepterar s.k. allmän övertid. Sådan övertid är därigenom en normal företeelse. Följden blir att en arbetsköpare vid vissa tillfällen kan avstå från att nyanställa arbetskraft. Likaså blir det allt vanligare att man helt fräckt planerar in övertid i produktionsnormerna. Övertiden får även vara den buffert som arbetsköparna utnyttjar om deras sprängfyllda produktionsplan av tekniska skäl inte kan genomföras på ordinarie arbetstid. Arbetarna får därigenom uppoffra sig därför att arbetsköparna planerar med övertid redan från början. I vissa kollektivavtal regleras emellertid övertiden något snävare än i lagen. Men för det allra mesta gäller lagens vida bestämmelser. Skall man eliminera nackdelarna måste övertiden i lagstiftningen få en ny innebörd. Övertidsarbete skall bara kunna tillgripas vid nödfallsarbete och eljest när fara hotar person eller egendom. Denna regel är en självklarhet för alla arbetare och behöver inte några särskilda byråkratiska procedurer. Övertidsparagrafen bör därför begränsas att medge rätt att ”då synnerliga skäl föreligger” arbetarskyddsstyrelsen får medge övertid med högst 150 timmar under ett kalenderår. Regler för övertidsarbete bör kunna utarbetas så att övertidsparagrafen får en för arbetarna mer gynnsam innebörd. Herr talman! Det är otvivelaktigt så att en arbetstidsförkortning är angelägen om man beaktar utvecklingen med ökad jäkt och stress. Frågan är: När kommer en förkortad arbetstid? När vill de som talar om 30 timmars arbetsvecka någon gång på 1980-talet inleda en arbetstidsförkortning? Jag vill gärna fråga socialutskottets talesman när man tänker börja med första etappen. När skall t.ex. 35 timmars arbetsvecka vara genomförd? Frågan kan också ställas om vad som skall ligga till grund för arbetstidsförkortningen. Skall det vara ekonomiska skäl, dvs. enbart resurserna, eller är man beredd att låta de rent mänskliga aspekterna i arbetslivet vara avgörande? Vänsterpartiet kommunisterna anser för sin del, och med en stor opinion bakom ryggen, att 35 timmars arbetsvecka bör vara genomförd inom de närmaste åren. 30 timmars arbetsvecka skall vara förverkligad i början av 1980-talet. Skiftoch underjordsarbetarna bör i lag tillförsäkras en kortare arbetstid. En arbetstidsförkortning bör kombineras med att arbetstakten inte ökar utan att fler människor i stället får utföra nu befintliga arbetsuppgifter. Arbetstidslagen bör även sätta stopp för övertid som inte kan ses som nödfallsarbete eller där fara för person eller egendom föreligger. Dessa viktiga förändringar skulle göra arbetslivet betydligt drägligare. Det skulle även betyda att arbetarna fick större del av vad de själva skapar i produktionen. Med anledning av det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2,4, 6 och 7.

Herr talman! Centerledamöterna i utskottet har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande som jag skall kommentera med några ord.

Såsom utskottet framhåller kan den standardhöjning som resurstillväxten bereder utrymme för tas ut på olika sätt. Den kan tas ut i form av ökad fritid eller bättre kontantlöneförmåner. Vilket eller vilka alternativ man väljer är en fråga om prioritering mellan olika behov. Om man frågar olika personer i dag hur de vill prioritera får man också mycket varierande svar därför att behoven är olika, och värderingen av olika alternativ varierar även den. De uttalanden som kommit fram vid konferenser och liknande under senare tid understryker detta ytterligare. Nu har arbetstagarnas organisationer i fråga om ökad fritid givit förtur åt ökad semester före förkortad arbetsvecka. Trots detta finns det, som jag sade, många som inte delar den uppfattningen, helt enkelt därför att de inte har råd att tillgodogöra sig en ökad semester på det sätt de skulle önska. Tyvärr är det många som har en ekonomi som inte gör det möjligt för dem att utnyttja de semesterveckor som i dag finns. Och det är ofta personer som har det största behovet av den rekreation som semestern är avsedd att ge. Hade det inte varit riktigt att pröva frågan om ökad semester och kortare arbetstid samtidigt och därmed utrett hela detta frågekomplex i ett litet längre perspektiv? Under senare tid har inte minst från kvinnornas sida frågan om en kortare arbetsdag livligt diskuterats. Många värdefulla synpunkter har kommit fram i den debatten. En kortare arbetsdag ger större möjligheter till samvaro med familjen. Det är önskemål som mer och mer kommer fram från föräldrar som båda arbetar. För ensamföräldern vore en kortare arbetsdag av utomordentligt stor värde. Arbetstidens förläggning och arbetstidens längd är därför en av de stora frågorna inom arbetslivsområdet i fortsättningen. I arbetet att förebygga sociala problem ser jag detta som något mycket väsentligt. Vi diskuterade dessa frågeställningar för någon vecka sedan i den stora socialpolitiska debatten. Möjligheterna att öka kontakten mellan föräldrar och barn måste uppmärksammas i helt annan utsträckning såväl när det gäller samhällsplaneringen som när det gäller reformeringen inom arbetslivet. Jag tror också att just en kortare arbetsdag skulle eliminera eller i varje fall tydligt minska de stora risker som stressen i dag utgör och att man därigenom skulle kunna minska sjukfrånvaron. Det står för oss klart att i valet mellan kortare arbetsdag och fyradagarsvecka är den kortare arbetsdagen, inte fyradagarsveckan, det bästa alternativet. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall ta upp en fråga i detta sammanhang. Enligt semesterlagen utgår semester till den som arbetat heltid eller deltid under minst åtta dagar av en månad. Det innebär att den som arbetat färre antal dagar per månad inte har rätt till semester enligt semesterlagen. Det har länge ansetts att dessa bestämmelser är orättvisa och att semester eller semesterersättning bör erhållas för all arbetad tid oavsett antalet dagar per månad som arbetet varat. År 1971 begärde riksdagen en översyn av reglerna om semesterförmåner för korttidsoch deltidsanställda, och året därpå tillkallades en särskild sakkunnig för att göra denna översyn. Det arbetet har nu övertagits av de sakkunniga som skall göra en översyn av hela semesterlagstiftningen. Det är anledningen till det särskilda yttrandet nr 1 från moderata samlingspartiets och folkpartiets utskottsledamöter till det betänkande från socialutskottet som nu behandlas. Lösningen av semesterproblemen för de deltidsoch korttidsanställda är angelägen, och det torde inte vara särskilt komplicerat att komma fram till en lösning, men genom att denna fråga nu förts samman med översynen av semesterlagstiftningen i övrigt kan den bli ytterligare försenad. Därför menar vi att frågan om semester för de korttidsoch deltidsanställda bör utredas med förtur. Jag hoppas verkligen att så också blir fallet. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motionen 161 har vänsterpartiet kommunisterna förnyat kravet på en förlängning av semestern från 24 till 30 dagar. Motiveringarna för och kraven på en femte semestervecka växer sig allt starkare. Utvecklingen inom produktionslivet kännetecknas av en allt snabbare förslitning av människorna. Hetsen, jäktet och det allmänna arbetstempot har skruvats upp i betydande grad, med följd att allvarliga hot skapas mot de arbetandes fysiska och psykiska hälsa. Allt medan effektivitetsjakten skruvas upp utsätts arbetarna för olycksfallsrisker och allvarliga tillbud på arbetsplatserna. Rutinuppgifterna vid löpande banden, en monoton arbetsprocess och oregelbundna arbetstider utsätter de arbetande människorna för stora påfrestningar. Den äldre arbetskraften är värst utsatt och får allt svårare att hänga med i en arbetstakt och en arbetsmiljö som inte alltid kan betecknas som människovänlig. En sådan arbetsmiljö och sådana arbetsförhållanden måste självfallet bekämpas och motverkas av en rad åtgärder. En sådan motverkande åtgärd anser vi vara en förlängning av semestern till 30 dagar. Under senare år har detta krav ställts med allt större skärpa från fackföreningsrörelsens sida. Detta rättmätiga krav var ett av de huvudkrav som gruvarbetarna i malmfälten reste i sin strejkrörelse för några år sedan, och det har också förts fram i andra sammanhang. Även i andra strejkrörelser som förekommit rätt ofta under senare tid har detta krav framförts. Det största fackförbundet, Metall, kräver att en femte semestervecka skall införas för alla. Metallindustriarbetareförbundet hänvisar bl.a. till att ett kroppsarbete skall ge rätt till en minst lika lång semester som t.ex. skrivbordsarbete. Något annat, säger man, känns djupt orättvist. Vi instämmer helt. I den rapport om arbetstiden som Svenska metallindustriarbetareförbundets programkommitté avlämnade förra året har man gjort en sammanfattning av de betydande grupper som redan i dag har mer än 24 dagars semester. Jag vill gärna återge den sammanfattningen: ”Mellan 400 och 500 000 som är anställda på löneplan hos stat och kommun. Semesterns längd beror för dem dels på lönegrad, dels på ålder. Mellan 60 och 100 000 som är anställda hos stat och kommun utan att stå på löneplan. Semesterns längd stiger med levnadsåldern. Omkring 50 000 tjänstemän i industrin. Högre lön ger längre semester. Omkring 40 000 anställda som tillhör Försäkringstjänstemannaförbundet, Handelstjänstemannaförbundet och Bankmannaförbundet.” Dessa grupper har alltså redan i dag längre semester än den som semesterlagen ger för närvarande. Man säger vidare i den nämnda rapporten, att utöver dessa grupper finns det lika många som genom löneförhöjningar eller av åldersskäl i en nära framtid kommer att få längre semester, vilket betyder att cirka en fjärdedel av det totala antalet förvärvsarbetande redan har eller inom kort kommer att få längre semester. Det är naturligtvis inget fel — tvärtom. Man ställer sig då osökt frågan: Är inte de kroppsarbetande människorna i gruvorna, i fabrikerna, i verkstäderna i behov av och berättigade till en längre semesterledighet? Jag vill understryka med skärpa: Jo, i allra högsta grad. Men, herr talman, det vill inte utskottsmajoriteten medge. Än hänvisar man till prioriteringar och går ifrån själva sakfrågan. Än hänvisar man — såsom sker i år — till en tillsatt utredning, som man säger bör utreda förutsättningarna för att vid lämplig tidpunkt förlänga den lagstadgade semestern från fyra till fem veckor. Jag vill ställa frågan — jag tror att de ca tre miljoner människorna ute på olika arbetsplatser i varierande, mer eller mindre omänskliga arbetsmiljöer ställer samma fråga: När kommer denna lämpliga tidpunkt?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 Denna fråga sammanhänger med de deltidsanställdas problem och i synnerhet med dessa gruppers rätt till en rättvis och riktigt betald semester. Under senare år har antalet deltidsanställda ökat ganska avsevärt. Deltidsarbetarna får ofta sämre löneförhållanden än andra grupper och färre sociala förmåner — om några alls, De deltidsanställdas antal har ökat, främst inom sjukvården, handeln och andra serviceyrken. Inom LO-området finns enligt uppgift för närvarande ca 400 000 deltidsarbetande. Av förbunden har Kommunal det största antalet deltidsanställda, nämligen 99 000 eller 38 procent. Fastighets har den största procentuella andelen, nämligen 86 procent eller 22 000 anställda. Den 1 mars 1973 var 357 000 personer anställda hos primärkommunerna. Därav var 156 000, alltså 44 procent, anställda på heltid och 201 000, alltså 56 procent, på deltid. Under senare tid har antalet deltidsanställda ökat kraftigt inom handeln, som jag tidigare nämnde. För de allra flesta medför i dag deltidsarbete osäkra inkomstförhållanden, osäkra semestervillkor, organisationsproblem, dålig anställningstrygghet, sämre sjukersättning, förlorade pensionsförmåner osv. Den låga organisationsprocenten — endast 50 procent är fackligt anslutna — minskar självfallet möjligheterna för de anställda att få stöd från den fackliga organisationen för sina intressekrav. De blir därför i många fall utlämnade till arbetsgivares och beslutsfattares godtycke, vilket självklart medför sämre arbetsförhållanden. Tyngst i förluster av förmåner väger utebliven tjänstepension och semester.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

Herr talman! Herr Nordberg ansåg att det förekommer en del okynnesreservationer i detta ärende. Ja, det är ett betyg som vi väl får ta med ro — jag har aldrig hört talas om att majoriteten i ett utskott har uppskattat reservationer. Men de är heller inte tillkomna för er skull. Jag tror inte att herr Nordberg när det gäller folkpartiets reservationer avsåg reservationen 3, som gäller en fråga där vi har olika uppfattning i sak, utan i så fall närmast reservationen 5. Jag återkommer strax till den. När det gäller frågan om en längre sammanhängande ledighet sade herr Nordberg att han ville ge oss det erkännandet att motionerna blivit tvättade genom åren. Det är väl närmast tvärtom, herr Nordberg, dvs. att motionerna har utvecklats. Vi har kunnat ta med mer positiva internationella erfarenheter och kunnat hänvisa till att man har löst dessa frågor på andra håll. Vi har också kunnat ta in mer och mer av framsynta tankegångar från Gösta Rehn, som under senare år har utvecklat just sådana synpunkter som framfördes redan i en motion år 1966 av Cecilia Nettelbrandt. Däremot har jag noterat en liten ändring av utskottets motivering för sitt avslagsyrkande — jag vet inte om man skall kalla det för tvättning, utveckling eller något annat. Tidigare har man i stort sett sagt att förslaget är orimligt — därför avstyrkes det. Nu säger man ungefär att förslaget dels är orimligt, dels kommer att bli tillgodosett i stor utsträckning — därför avstyrker man. Det är en intressant utveckling av tekniken att sitta på två stolar på en gång. Jag hoppas att man så småningom flyttar över till den andra stolen, alltså att man vill tillgodose önskemålet att utveckla möjligheten för löntagare att ta ut en längre sammanhängande ledighet och att man inte längre anser att detta är orimligt. Nu säger herr Nordberg att detta förslag kommer långt ner på listan av önskemål om arbetstidsförkortningar. Ja, det kan jag hålla med om — i den mån det behöver ske en arbetstidsförkortning. Men det kan ju också vara så att man genomför en längre sammanhängande ledighet i den formen att man ger löntagarna ökade valmöjligheter, t.ex., som Metall har pekat på, att samla ihop flera semesterveckor eller att, som också har framkastats, i stället för att utnyttja en sänkt pensionsålder tidigare ta ut en längre sammanhängande ledighet och sedan gå kvar längre i arbete vid pensionsåldern. Då blir det ingen extra kostnad om man ser till individens totala livsinsats. Sedan vill jag tillägga att även om det skulle ta ganska lång tid innan man kan få ut detta i funktion, är det viktigt att man börjar utreda saken nu. Jag syftar då på det stora grepp som Gösta Rehn kallat sociala dragningsrätter, vilket innebär att varje individ skall kunna samla ett visst antal poäng i form av rätt till längre ledighet, som man kan ta ut antingen under sin aktiva tid eller i anslutning till pensioneringen. Som jag säger i reservationen 3 är det många saker som behöver undersökas. Det kan gälla om något slags karenstid skall tillämpas innan man får rätt till sammanhängande ledighet, formerna för arbetsgivarens medbestämmanderätt och hur önskemålet om en sammanhängande ledighet skall förenas med funktionsdugligheten på olika arbetsområden. Det är också väsentligt att man kan föra med sig denna rätt till ledighet när man byter yrke och anställning. Slutligen måste en eventuell anknytning till socialförsäkringen utredas. Detta kommer att ta tid, och därför är det inte tillräckligt med de hänvisningar som utskottet gör till olika utredningar, som delvis sysslar med andra problem. När det gäller reservationen 5, om sextimmarsdagen, sade herr Nordberg att reservanterna vill ge sken av att det råder olika meningar om vikten av en kortare arbetsdag. Men, herr Nordberg, om det inte råder olika meningar och det föreligger en motion från folkpartiet, kunde utskottet ha tillstyrkt den motionen för att visa att alla har samma mening. Men det vill ni inte göra. Ni vill inte att riksdagen skall göra ett uttalande om att målet skall vara sex timmars arbetsdag. Det är anledningen till att vi har avgivit en reservation på denna punkt. Om alla hade haft samma mening, hade det varit lätt att demonstrera det genom att tillstyrka motionen. Nu säger herr Nordberg att man tog ställning till detta redan 1971 när man avslog centerpartimotionen. Därför skulle riksdagen inte i dag återigen behöva uttala sig. Nej, herr Nordberg, så är det inte. Visserligen avslogs centerpartimotionen, och det med goda skäl, men riksdagen tog inte ställning för sex timmars arbetsdag. I den motionen krävdes nämligen att fyradagarsvecka skulle genomföras utan arbetstidsförkortning. Man skulle fördela om arbetstiden enligt mallen 4 x 10 timmar, för att folk skulle kunna vara kvar på landet en dag till, och därmed uppfylla en del av centerpartiets önskan om att människorna skall ut i naturen. Det var motionens tankegång, och det var den man avslog. Men man tog icke ställning till frågan om arbetstidsförkortning med sikte på sex timmars arbetsdag. Det är det som riksdagen borde göra i dag genom bifall till reservationen S5.